Fru talman! Christina Höj Larsen har frågat om inrikesministern gjort ställningstagandet att Sverige fortsatt ska delta i EU-operationen Mos Maiorum och liknande polisiära EU-operationer.Operationen Mos Maiorum initierades av det italienska ordförandeskapet och avslutades den 26 oktober. Samtliga EU och Schengenländer bjöds in att delta. Huvudsyftet med operationen var att bekämpa människosmuggling och kartlägga migrationsströmmar. För att uppnå detta syfte kontrollerades enskilda personer. Sådan kontroll ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.

Fru talman! Tack, inrikesministern, för svaret!Som inrikesministern mycket riktigt säger framgår det i uppdragsbeskrivningen för operationen att det övergripande syftet är att stänga illegala vägar som finns för att korsa EU:s yttre gränser och att kartlägga rutter inom Schengenområdet. I kölvattnet på den kritik som ändå kom mot operationen har operationens försvarare på EU-nivå och representanter för svenska polisen och regeringen betonat att operationen syftar till att hitta kriminella människosmugglare.Låt mig därför från första början vara helt tydlig så att vi slipper onödiga missförstånd. Vänsterpartiet har inget till övers för de kriminella som utnyttjar desperata människor på flykt. Jag har inga illusioner om människosmugglare. Jag har träffat alldeles för många flyktingar som har råkat i klorna på cyniska smugglare och förlorat familj eller vänner. Men, herr statsråd, jag har inte heller några illusioner om vad som tvingar människor i armarna på smugglare.Själva förutsättningen för smugglarnas verksamhet är de murar som EU bygger runt sig mot skyddsbehövande. Vi kan inte bortse från att människor som vill nyttja sin mänskliga rättighet, rätten att söka asyl, inte har några lagliga sätt att göra det. Den som ändå försöker på egen hand eller med hjälp av flyktingsmugglare blir i EU:s ögon illegal.Det vi ska tala om i dag kan illustreras av denna kammare. Låt oss säga, herr statsråd, att det här rummet är EU. Här inne säger vi att vi respekterar mänskliga rättigheter, vi ger skydd åt dem som har drabbats av krig, förföljelse, tortyr. Här inne kan man söka asyl, och här kan en människa andas ut, läka och börja sitt liv. Men saken är den att just för den skyddsbehövande, låt oss säga Mariam från Syrien, finns inga dörrar in i rummet. Om hon försöker öppna dörren kommer hon att stoppas och avkrävas dokumentation. Om hon inte har något visum eller om hon misstänks vilja komma över gränsen och in i rummet för att söka asyl kommer hon att avvisas. Dörrarna är stängda. Först om Mariam lyckas sätta sin fot här inne i kammaren kan hon söka asyl. Först då kan hon åberopa sin absoluta mänskliga rättighet. Men Mariam fruktar för sitt liv. Hon har upplevt saker som ingen människa ska behöva uppleva. Så hon söker andra vägar.Uppe vid åhörarläktaren, vid gränsen mellan Turkiet och Grekland, har man posterat 1 800 nya gränsvakter. Där går det inte att komma förbi. Vid läktaren på andra sidan kammaren, vid den spanska enklaven Ceuta, har man satt upp rakblad på stängslet för att hindra flyktingar att klättra över. Det är den här verkligheten vi talar om, herr statsråd. Det är detta som tvingar Mariam och tusentals andra i armarna på flyktingsmugglare. Det är denna verklighet som gör att hon sedan kallas illegal - om hon lyckas ta sig in.I regeringsförklaringen sade statsministern att S och MP-regeringen vill verka för lagliga vägar in i EU för skyddsbehövande. Det är ett mycket efterlängtat och välkommet besked. Men frågan är vad det betyder för regeringen. Det man gör är att fortsätta att stänga dörrar och jaga människor som har lyckats ta sig in, medan utanför fortsätter människor att drunkna. Vi skapar inga öppna dörrar.
Fru talman! Som interpellanten väl känner till, och som hon själv upprepade här i debatten, har regeringen i sin regeringsförklaring stadfäst att vi vill verka i EU för att öppna möjligheten till lagliga vägar in i EU. Det har också den nye migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos sagt att han är beredd att verka för. Regeringen har inte stängt någon dörr.Det ena är en förutsättning för det andra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerVi är alltså inne i detta slutna rum. Det finns egentligen bara ett enda lagligt sätt för människor att söka asyl i Europa, och det är att bli kvotflykting. Det är enda sättet. Alla andra människor tvingas göra det som av EU betraktas som en illegal handling för att ta sig in, sätta foten på mattan och söka asyl. Det är faktum. Det är det EU:s politik tvingar människor att göra.Mos Maiorum är den sjunde operationen som har avslutats, så det är inget helt nytt, vill jag betona. Med operationer som Mos Maiorum försöker man täppa till de få vägar som finns.

Det är viktigt att vi skiljer de två operationerna åt. Mare Nostrum har syftat till att rädda människor i sjönöd, och man har den vägen lyckats rädda över 100 000 människor. Den operationen kommer nu att sluta från italiensk sida och övertas av EU i mycket mindre form.Vi står inför en av de värsta flyktingkatastrofer som världen har sett. Blodbadet i Syrien fortsätter. I Irak utspelar sig förfärliga saker. Det är Eritrea och Afghanistan. 50 miljoner människor är på flykt.I det läget förväntar jag mig att regeringen gör prioriteringar och funderar på om det är rimligt att vi lägger våra resurser på att till exempel förstärka det räddningsarbete som kan ske alldeles här utanför dörrarna. Eller ska vi försöka jaga, täppa till och fortsätta med det här, som egentligen bara är plåster på såren?Det här är en politisk prioritering, och jag utgår ifrån att regeringen har tankar kring vad som är det bästa. Det är just det svaret jag frågar efter i dag: Kommer regeringen i till exempel regleringsbrev att förtydliga vad som är viktigt, nämligen att rädda människor utanför och försöka förmå andra EU-länder att öppna dörrarna på glänt? Eller ska vi fortsätta i exakt samma spår som den tidigare, borgerliga regeringen har gått?
Fru talman! Jag är osäker på om Christina Höj Larsen avsiktligt vill blanda bort korten eller helt enkelt inte har riktig koll på sakförhållandet.Den här operationen handlar inte om att täppa till några hål.

Det handlar alltså inte om det.Vi är också överens om att vi ska öppna för möjligheten att ha lagliga vägar in. Det stod i regeringsförklaringen, och Christina Höj Larsen har själv läst upp det. Där är vi helt överens.När det sedan gäller den tredje frågan som Christina Höj Larsen tog upp, nämligen Mare Nostrum, är tanken att den ska ersättas av Triton. Min förhoppning är, även om vi inte är framme vid regeringsbeslut i den frågan, att Sverige ska vara med och bidra till den insatsen för att kunna rädda liv. Men det får vi återkomma till när vi har fattat beslut om den saken.
Fru talman! Det sista var ett glädjande besked. Jag hoppas att regeringen kommer att prioritera den typen av frågor.Det finns ett vanligt skäl till att folk vistas inom Schengenområdet utan tillstånd. Det vet alla människor som har träffat någon på flykt. Det skälet är att bifallsfrekvensen är väldigt olika i Europa när man söker asyl.Om man kommer från Syrien har man mycket goda möjligheter att få asyl. Man får det i nästan alla fall i Sverige. Det finns ganska många länder i EU där man inte kommer att få asyl.Det innebär naturligtvis att personer kommer att söka sig till det land i EU där de kan andas ut. De kommer att söka sig till det rummet. Bland annat därför kommer man att träffa på tillståndslösa i EU. Det är människor som ännu inte har hunnit fram till den destination där de tänker söka asyl. Det vet också inrikesminister Ygeman.Det är bland annat de personerna som drabbas av en sådan här operation. Det var det jag ville diskutera och lyfta fram i dag.

Fru talman! Men det rör ju inte en enda av de människor som Mos Maiorum påträffar i Sverige. Det är återigen ett försök att blanda bort korten.Om du har kommit till Sverige och har sökt asyl kan du inte omfattas av den här operationen i Sverige. Om du har kommit till Sverige och ännu inte hunnit söka asyl och påträffas i den här operationen har du naturligtvis rätt att söka asyl.Man kan inte använda asylpolitiken som en gottpåse. Ska vi stå upp för att Sverige är det generösa asylland vi ska vara kan man inte plocka delar av asylrätten. Den är en helhet. Om en person har fått sin asylrätt prövad och befunnits inte ha asylskäl måste vi se till att den personen lämnar landet, så att vi kan bereda plats för alla de människor som lider nöd och behöver ta del av Sveriges, med rätta, öppna och generösa asylpolitik.Jag vill också nämna att Sverige är det land som har störst andel kvotplatser. I väntan på att vi lyckas med det arbete för att öppna lagliga vägar in i EU som den här regeringen har slagit fast i regeringsförklaringen har vi alltså även möjligheten att vara det mest generösa landet inom EU-systemet.